Fru talman! Herr Sträng är sig lik. Han har föga förståelse för småföretagens problem. Han säger att det finns ingen anledning att diskutera småföretagen för sig och storföretagen för sig. Han hävdar att bara storföretagen får det bättre ordnar det sig för de små också. Detta är ganska överraskande eftersom herr Sträng behandlar generationsskiftena på det sätt som han gör. Han säger: Sälj företaget, så får ni ju fram pengar och kan betala arvsskatten. Om sedan någon av dem som har fått pengar för försäljningen kan börja ett nytt företag är det naturligtvis bra. — Men vore det verkligen något fel om vederbörande kunde fortsätta att driva det företag som han redan var inne i? Anledningen till att han inte kan göra det är ju svårigheten att anskaffa eget kapital. Herr Sträng var förvånad över att jag tog upp kapitalanskaffningen, att jag pekade på sambandet mellan andelen eget kapital och förmågan att investera och bygga ut. Jag har litet svårt att förstå varför herr Sträng just nu uttrycker den förvåningen. Han har ju själv tagit upp det här problemet i finansplanen på s. 18: ”I syfte att stärka företagens försörjning av eget kapital och därmed ökade förutsättningar för utbyggnad och investeringar föreslås att AP-fondens möjligheter till aktieköp ökas med 500 milj.kr.” Anser herr Sträng att brist på eget kapital bara finns i de börsnoterade företagen och att saken är ur världen om man löser deras problem? Det är mot ett sådant resonemang jag opponerar mig. Jag har sagt, och det står jag för, att det går fel med näringspolitiken, det går fel med sysselsättningen, om man ensidigt satsar på de stora börsnoterade bolagen och på statsföretag. Visst är det nödvändigt med den tillförseln, eftersom det behövs så mycket eget kapital, men då måste man samtidigt ge motsvarande möjligheter till de mindre företagen. Det förhåller sig väl ändå så, herr Sträng, att de mindre företagen redan lever under sämre villkor än de större. De många uppköpen visar ju det. Förbättrar man då storföretagens finansiella situation och ökar deras kapital samtidigt som man inte släpper fram motsvarande stöd till de mindre företagen, riskerar man att storföretagen får ökade möjligheter att köpa de små. Men det kanske är en sådan koncentrationsprocess som regeringen vill påskynda. Regeringen verkar inte ha lagt av programmet från LO skriften Samordnad näringspolitik av år 1961, där vi kunde hitta uppgifter om att färre och större enheter var ett mål för näringspolitiken. Det är klart att om man lever kvar i den föreställningen, då skall man gå vidare med den här politiken. Men jag hävdar att med en sådan politik kommer man aldrig att klara sysselsättningsfrågorna. Förmågan till förnyelse inom näringslivet skulle med säkerhet också snabbt avta. Till sist: Om ni har gjort en undersökning om pensionärernas situation och i vad mån konsumentprisindex speglar deras konsumtionsmönster, kan vi i så fall få ta del av den undersökningen så att vi får se om den verkligen är rättvisande?

Fru talman! Först bara en enda rättelse till alla feltolkningar som herr finansministern gjorde. Jag förklarade i mitt anförande, att det inte räckte med enbart satsningar i Statsföretag AB, varvsindustrin och Stålverk 80. Det krävdes betydligt mera för att lösa våra problem. Så en personlig reflexion i fråga om kriminaliteten. Herr Sträng har ju själv inte alls någonting emot en förstärkt polisbevakning kring det Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt egna huset i Gamla Stan. Då kan ju andra ha rätt att resa motsvarande krav på rättsskydd. Trots allt skall jag sedan gärna medge att det är roande att lyssna på finansministern. Han följer i stort sett precis samma linje som vanligt i sådana här debatter. Han säger sig vara väldigt nöjd med det gångna året. Allt var bra, och han är optimistisk för framtiden. Ingen hade väl heller trott att finansministern skulle medge att hans prognoser för det gångna året slog slint och att han skulle beklaga att den ekonomiska politiken byggt på orealistiska förutsättningar, som medverkat till att vi faktiskt har problem i vår ekonomi i dag. För ett år sedan förklarade jag att jag inte trodde på den ökning av BNP med 2,5 26 som 1975 års finansplan förutsåg. Jag förutspådde en betydligt lägre tillväxt. Då blev jag beskylld för pessimism eller — för att använda herr Palmes favorituttryck — för svartmålning. Jag underkände också regeringens bedömning av prisökningarna under året på 7-8 926. Jag förutspådde att de skulle uppgå till ca 10 96, och jag fick motta samma beskyllning — pessimism och svartmålning. Jag har emellertid fått rätt i detta och i många andra hänseenden. Det som för ett år sedan var svartmålning, kallas nu i finansplanen för ett ”ganska hyggligt resultat.” Ändå blev produktionstillväxten bara en femtedel av vad herr Sträng räknade med. Prisstegringarna blev som bekant åtskilligt större liksom underskottet i bytesbalansen. Bruttoinvesteringarna ökade inte alls, utan minskade. Industriinvesteringsökningen blev bara hälften av den som regeringen angav. Ungdomsarbetslösheten har ökat och den dolda arbetslösheten i näringslivet likaså. På nästan varje punkt räknade finansministern och regeringen fel. Men det talade inte finansministern om i sin redovisning för en stund sedan. Då var allting bra. Även för år 1976 förbehåller vi oss att ha en annan syn än regeringen. Vi tycker att regeringen som vanligt är överoptimistisk. Jag får väl på nytt höra att jag svartmålar till dess att regeringen nästa år — om den då skulle sitta kvar — då mina farhågor har besannats, talar om att det här året har visat upp ett ”hyggligt resultat.” Så kommer skivan att rotera på samma gamla vanliga sätt. Jag fäste mig förresten vid att finansministern med ironi talade om kalkylerna från vårt kansli. Är finansministern avundsjuk på dem? Våra prognoser har faktiskt varit bättre än regeringens under de gångna åren. Det tycker jag finansministern kunde kosta på sig att erkänna. Det här är egentligen mycket allvarligt, därför att den ekonomiska politik som regeringen för bestäms av de prognoser som regeringen gör. Slår prognoserna fel så blir också politiken felaktig. De medel man arbetar med kan visa sig försvåra i stället för att underlätta en lösning av problemen, om man utgår från felaktiga grunder. Om regeringens bedömningar under 1970-talets fem första år hade slagit in, då skulle vi i Sverige haft en utveckling som i stort sett hade motsvarat den som andra OECD-länder har haft. Vi skulle ha haft ungefär 196 högre tillväxt än vad vi verkligen har haft. Nr 60 Men ännu allvarligare är regeringens bristande intresse eller oförmåga Onsdagen den att sätta in skattepolitiken i de stora sammanhangen. Det är Sveriges 4 februari 1976 skattepolitik — gör jag gällande, och många med mig — som lagt en hämsko på den ekonomiska utvecklingen. Det är de orimligt höga marginalskat — Allmänpolitisk terna och de ständigt ökande pålagorna på vårt näringsliv som dragit = debatt ned tillväxttakten, påverkat vår konkurrenskraft och förstorat redan förut stora bytesbalansproblem. När jag påvisade detta i förmiddagens debatt med statsminister Palme, möttes jag av den vanliga beskyllningen för svartmålning. Men jag fick inget svar på min fråga om hur herr Palme själv såg på marginalskatterna och om vad regeringen vill göra för att angripa detta verkligt stora ekonomiska problem. Jag fick inget svar trots att herr Palme medgav att han vid sina kontakter med företagare runt om i landet hade fått klart för sig att kostnadsutvecklingen var ett av de allvarligaste problemen för företagen. Jag upprepar nu frågan — den fråga som herr Sträng gick förbi: Vad kommer ni att göra åt skatteproblemet? Var är den berömda handlingskraft som ni alltid talar om? Jag påstår att om vårt land hade fört en annan ekonomisk politik, så hade vi haft samma tillväxttakt som genomsnittet av OECD-länder och då skulle vi i år ha haft 15 miljarder kr. mera att dela på, dvs. 6 å 7 miljarder för den offentliga sektorn — och det hade verkligen behövts - och 6 å 7 miljarder för de enskilda hushållen. Detta är siffror som belyser vilka konsekvenser en felaktig politik kan få.

Fru talman! Finansministern säger att folkpartiet ”dunkar på socialiseringstrumman, modell 1928.” Jag har tagit upp ett krav, inskrivet i det nya socialdemokratiska partiprogrammet, antaget förra året: all läromedelsproduktion skall förstatligas! Jag har tidigare i dag försökt ta upp ett resonemang med statsministern om vad det skall vara bra för. Varför måste alla läroböcker som används i skolorna göras av ett eller flera statliga förlag? Är det inte bra för utbildningen och för läroboksproduktionen att det finns konkurrens? Är det inte bra för pedagogiken att den får utvecklas i en tävlan mellan författare, idéer och förlag? Är det inte bra att förhindra en indoktrinering från de styrande med deras värderingar om politik och samhällsliv genom att ha en mångfald när det gäller läromedelsproduktionen? Det är ju den socialdemokratiska partikongressen 1975 som har dunkat på socialiseringstrumman. Då kan väl inte finansministern mena att vi skall stå tysta och bara säga att det här var ju intressant. Vi säger emot, vi protesterar, eftersom vi anser att det innebär en maktkoncentration när det gäller det fria ordet som vi inte kan gå med på. Mångfald och balans i vår demokrati är beroende av många bokförlag, många tidningar och många skiftande röster i debatt och samhällsliv. Jag har också fört ett ideologiskt resonemang om maktkoncentrationen 153 Allmänpolitisk debatt i näringslivet och om tendensen mot allt större enheter. Finansministern gick i stort sett förbi den frågan och sade att det inte är ”någon katastrof för bygden om ett företag byter ägare”. Mycket mer blev det inte sagt om den här tendensen. Det är sant att det finns krafter i den ekonomiska utvecklingen som verkar mot större enheter. Vi har inte alls vänt oss mot stora företag. De behövs för att vi skall kunna konkurrera på exportmarknaden. Men vad vi reagerar emot är tendensen att regeringen ser det som nästan ofrånkomligt att företagen skall bli allt färre och allt större och makten därmed alltmer koncentrerad. I andra sammanhang finns det inte någon hejd vad regeringen anser att staten skall kunna uträtta. Men när företagen och makten koncentreras i näringslivet, då står regeringen plötsligt som förlamad inför marknadskrafterna. Ofta driver man i stället på för att motverka koncentrationstendenserna. I dag säger finansministern inte ett ord som antyder att han tycker att det här är ett problem. Enligt folkpartiets mening är vi inte prisgivna till en utveckling, där finanskometer skapar imperier av företag som andra har byggt upp, kedjor av företag som producerar de mest skilda ting under en gemensam ledning. Varför skall den som tillverkar målarfärg också driva järnverk? Varför skall den som producerar Ramlösa samtidigt köpa och sälja fastigheter? Varför skall den som tillverkar gardinstänger också göra affärer med sommarstugetomter? Det är några exempel på kedjebyggande i det svenska näringslivet. Är det ändå inte ett problem, herr Sträng, att 700-800 småföretag såldes förra året? Finns det ingen oro inom regeringen för den här utvecklingen? Finansministern är i kväll inte intresserad av att säga någonting om skatterna. På sina håll inom socialdemokratin finns fortfarande föreställningen att marginalskatterna mest är ett problem för människor med mycket höga inkomster. Så är inte fallet. De höga marginalskatterna är särskilt brännande för människor med högst vanliga inkomster. Flertalet löntagare i Sverige i dag måste höja sin lön med 700-900 kr. i månaden enbart för att slippa få det sämre ställt från det ena året till den andra. Man får betala höga marginalskatter också på den del av lönehöjningen som bara är kompensation för prisstegringar. Ett sådant skattesystem driver självklart på inflationen, urholkar skattemoralen och ökar kostnaderna för vår industri. Därför har folkpartiet två grundläggande krav på en skattereform. För det första måste marginalskatterna sänkas. Det måste bli mer över av en intjänad hundralapp. För det andra måste skattesystemet förses med ett inflationsskydd. Det är alldeles nödvändigt om ett skattesystem skall hålla mer än ett enstaka år. TCO har nyligen i en skrift om vår skattepolitik visat att dessa båda krav är helt avgörande för framtida lönerörelser. Vill man slippa att ändra skatterna varje år och ha en ständig koppling till avtalsrörelserna, vilket organisationerna själva är emot, finns bara två möjligheter konstaterar TCO, nämligen att kraftigt minska progressiviteten i de delar av skatteskalan där löntagarnas inkomster faller och att indexreglera skatteskalan. I sitt anförande tidigare i dag talade statsministern mycket om vikten av att lyssna på löntagarorganisationerna. Jag vill därför upprepa de båda frågor till finansministern som Ingemar Mundebo ställde förut i diskussionen. Kommer skatteutredningen att få pröva frågan om inflationsskydd eller tänker herr Sträng fortsätta att förbjuda skatteutredningen att ta upp den saken? Avser regeringen att lägga fram förslag om sänkta marginalskatter, inte bara sänkta marginalskatter om några år, utan redan för 1977 såsom ett första steg på vägen mot en varaktig skattereform?

Fru talman! Jag skall först försöka att avsluta mitt tidigare inlägg. Jag var ju inne på att bemöta vad herr Ahlmark sagt om den statliga regleringen av företagens verksamhet, något som han ogillade på det högsta. Jag tillät mig säga att om inte företagaren tar kontakt med regeringen, så finns det alltid någon i kammaren som via fråge och interpellationsinstitut väcker regeringens uppmärksamhet, ifall det råkar hända någonting av ett eller annat slag ute i den svenska företagsamheten. Sådant är livet, och jag är beredd att säga till herr Ahlmark att det har gått åtskilliga år och runnit rätt mycket vatten under broarna sedan Adam Smith skrev liberalismens ekonomiska urkunder. Men jag vet inte riktigt hur jag skall fatta herr Ahlmark. I sitt senaste inlägg hade han en helt annan uppfattning. Då var han irriterad över att de stora företagens koncentrationsprocess går för långt, och hans ord föll så här: Varför skall en som producerar Ramlösa ägna sig åt fastighetsaffärer? Varför skall en som producerar målarfärg ge sig in på järnhanteringens område? Ja, litet frihet skall vi väl ändå ha kvar. Menar herr Ahlmark, i den händelse han får något att säga till om på regeringsplanet, att han skall säga till en företagare som önskar expandera på ett område som är nytt för honom: ”Nej, käre vän, det får du inte göra. Du har börjat tappa Ramlösa och det får du fortsätta med, du har börjat fabricera färg så du får inte ägna dig åt någonting annat.” Jag försäkrar herr Ahlmark att en sådan politik är helt omöjlig och det kommer nog herr Ahlmark att hålla med mig om när han funderar litet närmare på den här frågan. Men jag skall ändå gärna ge herr Ahlmark ett par erkännanden. Herr Ahlmark sade på förmiddagen — då vi allesammans lyssnade med stor uppmärksamhet på honom i hans första allmänpolitiska debatt som partiledare — och det var intressant att höra honom, som jag uppfattade det: Jag kommer att helhjärtat ansluta mig till regeringens förslag när det gäller lagen om medbestämmanderätt. Han sade vidare, oförskräckt, att gör man anspråk på ett fortsatt reformarbete så kan det icke förenas med skattesänkningskrav som reducerar statsinkomsterna. Det är inte så ofta jag ger en politisk motståndare sådana här oförblommerade erkännanden, men på de båda punkterna vill jag göra det. Hur sedan herr Bohman, som kommer med så långtgående reformkrav och samtidigt talar om skattesänkning, skall kunna smälta denna offentliga desavouering och tillrättavisning från vår allra färskaste partiledare blir väl en fråga inom familjen, som ni får klara av senare. Jag hann inte med herr Werner i Tyresö i mitt första inlägg. Tar jag upp hans motion och hans synpunkter nu så konsumerar det litet för mycket tid för mig. Jag skulle kunna säga till herr Werner, utan att brista i respekt för honom som partiledare, att de argument han anförde och den motion som avgivits från vpk har så enormt mycket gemensamt med vad hans företrädare herr Hermansson presterade i talarstolen och motionsledes så jag kan hänvisa till mina svar till herr Hermansson och då har herr Werner också fått svar på sina frågor. Låt mig klara av mitt lilla mellanhavande med herr Ahlmark då han tar upp frågan om skattesystemet. Jag sade medvetet att det hinner jag inte gå in på, men jag hoppas få komma tillbaka i den ekonomiska debatten där jag inte är tidsbegränsad på samma sätt som nu. Jag kan till herr Ahlmark ändå säga att vill han under den kommande diskussionen hjälpa till med att hyfsa marginalskatten inom ramen för en stabil samhällsekonomi så skall vi naturligtvis lyssna mycket uppmärksamt på herr Ahlmark. Hans företrädare i ämbetet har i två år lyckats att tillsammans med regeringen komma fram till en lösning. Naturligtvis är vi på regeringssidan mycket förväntansfulla på herr Ahlmarks insatser på det här området. Jag vill sedan vända mig till herr Bohman. Han började med följande intressanta konstaterande: Det är alltid lika roligt att lyssna på finansministern. Han drar varje gång samma evangelium. — Någon mera lättroad har jag ju aldrig träffat på bland min publik, och jag är naturligtvis väldigt tacksam. Sedan kommer problemet med hur vår utveckling har varit under det gångna året. Naturligtvis är alla prognosmakare underkastade den ka Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt lamiteten att de kan gissa fel. Jag har varit med om att experterna gissat fel på de år som gått, så mycket svårare bör det då bli för dem att klara av de år som kommer. Så mycket kan jag säga att i den rent interna svenska ekonomin har i stort sett den budgetprognos som lades på riksdagens bord för ett år sedan följts upp. Skillnaden är betingad av att vi misstog oss på den internationella utvecklingen och det var vi inte ensamma om. Det gjorde man överallt runt om i världen. Sedan frågar herr Bohman om jag är avundsjuk på honom när han serverar sina förslag, fabricerade på hans kansli. Ja, tacka för att jag är avundsjuk när man kan servera reformer på sju miljarder och betala dem med skattesänkningar. Vilken finansminister är inte avundsjuk inför denna lysande idé. Jag måste också erkänna att jag inte kan göra om denna politiska ekvilibristik! Det är jag också avundsjuk över. Vad kommer regeringen att göra i skattefrågan? Varför har vi inte samma tillväxt som i andra länder? Herrarna har nu tre minuter på sig, och jag har även skyldighet att försöka svara herr Fälldin. Herr Bohman är välkommen till våra fortsatta debatter. De blir mer och mer trivsamma, tycker jag, ju längre vi håller på. Jag vill ställa en fråga till herr Fälldin, som han skall kunna svara på i det sista treminutersinlägg som han får göra. Statsministern har två gånger under förmiddagen frågat herr Fälldin: Hur ser centerpartiet på sitt eget energiprogram? Skall vi avskeda åtskilliga tusen man, som f.n. arbetar i Forsmark, i Barsebäck och i Ringhals? Menar herr Fälldin att de skall avskedas hux flux, eftersom det nu inte skall ges mer pengar till kärnkraften? Herr Fälldin lämnade aldrig något svar på denna fråga, men han får chansen att i sitt sista treminutersanförande ge besked i en fråga som vi allesammans naturligtvis är intresserade av svaret på. Jag skall inte alldeles springa förbi herr Werner i Tyresö. Han gör gällande att regeringen i sysselsättningsfrågorna glömmer bort de kvalitativa aspekterna. Det är en felaktig beskyllning. Vi har nu serverat förslag och genomfört reformer som har med arbetsmiljön att göra, som har med arbetsskyddet att göra, och vi kommer in även på medbestämmanderättsfrågorna. Om det hänt och kommer att hända någonting på den svenska arbetsmarknaden av ganska revolutionerande art är det just vad som skett under de senaste åren och håller på att ske nu. Fru talman! Har jag verkligen mer tid kvar, så att jag vågar ge mig på herr Fälidin? Det hinner man ju mycket på. Herr Fälldin tar upp frågan om arvsskatten för småföretagen. Den ligger under utredning i företagsskatteberedningen, och det vet herr Fälldin också. Problemet är naturligtvis om man skall hantera det svenska folket på olika sätt beroende på hur förmögenheten är placerad. Det är på den punkten vi står inför svårigheter när vi talar om arvsskatten. Men vi har för ett par år sedan gjort vissa medgivanden — t.o.m. på regeringens och mitt förslag —- som småföretagarna själva omvittnar som utomordentligt värdefulla. Jag avser den årliga lindringen av förmögenhetsbeskattningen och den motsvarande lindringen när det gäller arvsskatten. Herr Fälldin tog upp frågan om de 500 miljonerna till AP-fonden. Jag har ytterligare ett inlägg, jag kan ägna mig litet grand åt det då. Jag har inte hittat någon avvikande mening i motionerna, vare sig från folkpartiet eller centerpartiet. Därför ser det, glädjande nog, ut som om vi ändå skulle kunna bli eniga på den punkten.

Fru talman! Kort och gott, herr finansminister, och det får gälla statsministern också: när energiprogrammet antogs i fjol röstade vi för att man skulle avbryta utbyggnaden av kärnkraften. Jag har förklarat att vi kommer att rösta för det i år också. Det förhållandet måste alltså vara känt för regeringen sedan länge. Nog om det. Herr finansminister! Jag har en viss respekt för synpunkten att tio minuter inte är mycket att reda sig på om man samtidigt diskuterar med flera talare. Men jag vill ändå peka på att finansministern inte har gått in på hur han ser på frågan om egenkapitalet i de börsnoterade företagen. Låt mig framhålla att dessa företag inte drabbas av arvsskatt —- Volvo har aldrig som företag några arvsskatteproblem. Finansministern säger nu att vi för att se till att dessa företags investeringar ökar — vilket är nödvändigt om vi skall nå balansmålet — måste hjälpa till via AP-fonderna för att öka egenkapitalet. Vi från centern och folkpartiet säger i den gemensamma motionen att vi inser problemet men att detta stöd inte kan få begränsas till att gälla bara de börsnoterade företagen. Villkoret för att man skall släppa till dessa pengar till de börsnoterade företagen är enligt vår uppfattning att åtgärderna skall avse både de små och de stora företagen. Vi kan icke acceptera en sådan ensidighet som man här tydligen från regeringens sida vill hävda. Finansministern tycks fortfarande vara alldeles okänslig för våra argument och vidhåller att bara man löser problemen för storföretagen kommer alla småföretagare också att klara sig. Men finansministern vet ju lika väl som jag och andra att de många småföretagen ur sysselsättningssynpunkt svarar för en mycket väsentlig del. Det måste ur många synpunkter — bl.a. med tanke på koncentrationseffekten, som herr Ahlmark har talat om — vara fel att inrikta näringspolitiken så ensidigt. Jag fick inget svar på frågan om tesen om färre och större enheter fortfarande gäller och om det är den som är anledningen till att man satsar på detta sätt.

Fru talman! Finansministern opponerade sig mot nästan allting vad jag sagt. Men på en punkt kan väl i alla fall kammarens ledamöter ge mig rätt: nog var han rolig alltid. Det blir väldigt tomt den dag Gunnar Sträng lämnar kammaren -- det kan jag kosta på mig att erkänna, även om det skulle användas emot mig i valrörelsen. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 160 Jag kan också förstå att Gunnar Sträng är avundsjuk på oss och på mig för att vi gissat rätt. Men jag är också avundsjuk på Gunnar Sträng för att han kan gissa så fel år efter år och vara så stolt över det som han är. Det tror jag inte att jag skulle kunna klara av. Jag är alltför anspråkslös för det. Vad sedan gäller de ”överbud” som ni talar om är det helt befängda siffror ni kastar omkring er i något slags dubbel bokföring. Jag begriper inte att finansminister Gunnar Sträng, som påstår att andra inte kan räkna, själv kan slänga luftsiffror omkring sig på det ogenerade sätt som han har gjort när han talar om överbud på 6-7 miljarder. Vad sedan gäller själva saken, skatterna, ligger bakom herr Strängs resonemang den gamla vanliga statiska synen på skattesystemet. Han bortser från de förödande konsekvenser för hela vår samhällsekonomi som dåliga skatter medför. Bättre skatter ger en bättre samhällsekonomi. Rimligare marginalskatter skapar lugnare lönerörelser och ökar människornas lust att göra prestationer samt stimulerar till uttag av ersättning för arbetsinsatserna i form av löner i stället för i fritid som nu sker, eftersom skatterna lägger beslag på en så stor del av pengarna. Bättre skattesatser ger alltså högre skatteinkomster, stimulerar tillväxten, vilket också ger högre inkomster, och begränsar inflationstakten, vilket ger pengarna mer innehåll. Om jag inte hörde fel, herr finansminister, när ni blev intervjuad i Sveriges Radio med anledning av budgetpropositionen förklarade finansministern att ökad tillväxt i ekonomin ger hela folkhushållet ökade resurser. Om jag inte hörde fel, var det i så fall första gången som vi har fått höra det medgivandet av finansministern. Jag tycker att det var bra sagt därför att det var sant. Hela det här resonemanget om budgetunderskottet bygger på ett föråldrat budgettänkande. Man tar inte hänsyn till att det som är avgörande för ekonomin är hela den konsoliderade offentliga sektorn. År 1975 var överskottet på den 2 miljarder kronor, men år 1976 blir överskottet 5 miljarder. Det är alltså en åtstramning i ekonomin, som finansministern vidtar det år då han egentligen borde stimulera ekonomin. Även om man skulle bortse från den konsoliderade offentliga sektorn och börja resonera om besparingar kan ni väl medge att man på en budget på 110 miljarder kronor borde kunna hitta åtminstone några besparingar. En öppen fråga: Vad kostar exempelvis 1 700 nya styrelseledamöter i bankerna?

Fru talman! Finansministern ger alltså inget som helst besked när det gäller inflationsskyddet av skatteskalorna eller om hur han ser på marginalskatterna för folk med vanliga inkomster. Han frågar i stället vad folkpartiet vill i just de frågorna. Det har vi redan gett besked om från den här talarstolen och i vår motion. Nu lovar finansministern att återkomma till det i den finanspolitiska debatten. Vi skall alltså behöva vänta i ytterligare fem veckor, innan regeringen ger något som helst besked i skattefrågan. Det är klart att finansministern är rätt festlig när han diskuterar den ökade maktkoncentrationen isvenskt näringsliv. Han säger att någon frihet skall man väl ha! Det är bara det att finansministern går förbi det viktiga spörsmålet: Skall vi i Sverige ha ett näringsliv som mer och mer domineras av några få storföretag, av Statsföretag och av investmentbolag? Det är den allvarliga frågeställningen. Då och då har den socialdemokratiska regeringen larmat om koncentration och finansgrupper. Men nu, när utvecklingen skjuter fart mycket snabbt — 700-800 småföretag såldes förra året — har man ingenting alls att säga i saken. Nu ironiserar man snarast över frågeställningen. Någon frihet skall man väl ha — det är vad finansministern säger när han försvarar imperiebyggandet, maktkoncentrationen och risken för att vi går i riktning mot en monopolisering inom flera branscher. Folkpartiet har år efter år lagt fram förslag mot den privata maktkoncentrationen lika väl som mot den statliga, senast i riksdagen nu i januari. Lagstiftningen mot monopol och karteller bör skärpas. De allmännyttiga stiftelsernas inflytande över näringslivet bör begränsas. Den graderade rösträtten för aktier, som gör det möjligt att med ett mycket litet kapital kontrollera en mängd företag, bör inskränkas. Vi har också andra förslag som verkar i den riktningen. Men finansministern verkar helt ointresserad. I stället sitter herr Sträng i all hemlighet och ger skatteförmåner åt företag som går samman utan att behöva gå till riksdagen. Statsministern talar i intervjuer om den oundvikliga utvecklingen i riktning mot storföretag. Om bara staten får vara med i de slutna rummen i storföretagen tycks han vara nöjd. På sätt och vis är det här en naturlig inställning för socialister. När Ernst Wigforss för några år sedan intervjuades i tidskriften Tiden tryckte han just på detta: om man låter utvecklingen gå mot allt större privata företag och inte hindrar den, kommer det att underlätta en framtida socialisering. Att det är så ser man också i den konsekventa linjen i årets budget. Statsföretag skall få en och en halv miljard i tillskott av riskkapital. De stora börsföretagen skall få 500 milj.kr. Men de mindre och medelstora företagen glömmer man nästan helt bort. Den ensidigheten finns det nu en chans att rätta till genom att godta de förslag som folkpartiet och centern framlagt i sin gemensamma motion. Hur socialdemokraterna ställer sig till den motionen och till våra andra förslag för att förbättra villkoren för mindre och medelstora företag blir ett test på om ni verkligen vill ha balans i näringspolitiken.

Fru talman! Kanske jag ändå skall säga någonting till herr Werner i Tyresö — han har blivit litet missgynnad i mitt försök att svara de olika partiledare som har haft ordet. Om jag fattade herr Werner rätt ställde han direkt frågan om regeringens ståndpunkt beträffande önskvärdheten av ett allmänt prisstopp på alla dagligvaror. Dagligvarorna är ungefär 50 96 av vad folk i allmänhet förbrukar, så det är ingen liten obetydlig sektor han här talar om; det är hälften av vår konsumtion. Jag har i Sveriges television, där jag fick bl.a. den här frågan i samband med budgetpresentationen, sagt att jag inte är så övertygad om välsignelsen av ett allmänt prisstopp annat än möjligen i en alldeles speciell situation, och jag anser inte att vi är inne i den speciella situationen just nu. Men vi har ett enormt intresse av att följa prisutvecklingen och på de punkter, där vi kan avläsa att man har gått längre och höjt priserna mer än vad det finns sakliga skäl för, slå till och införa ett begränsat och partiellt prisstopp. Det har varit vår politik, och det fortsätter vi med. Jag kan ju hänvisa herr Werner till den senaste centrala uppgörelsen mellan Landsorganisationen och Svenska arbetsgivareföreningen. Om han tar fram den, så finner han där en anteckning där man säger att de avtalsslutande parterna förutskickar att de prisökningar som är en ofrånkomlig följd av den träffade löneuppgörelsen skall få slå igenom, då man i annat fall från företagarsidan — och det har man arbetarsidan med på — icke skulle kunna fullgöra de åtaganden som man lönemässigt har bundit sig för. Jag har gjort den deklarationen offentligt, och jag kan göra den i dag också, att om det vid en noggrann kontroll från priskontrollnämnden visar sig att de löneökningar som har tillkommit på organisationsmässigt sätt tvingar fram en prisstegring för att det över huvud taget skall gå runt — och man kan ju konstatera om det gör det eller inte — får man finna sig i detta. Om däremot en bransch kostar på sig extra lönehöjningar via löneglidningar eller andra ytterligare påslag, då är det, har jag sagt, min uppfattning att det är meningslöst att komma till priskontrollnämnden och begära att få kompensation för detta, som ligger utanför den reguljära avtalsrörelsens område. Herr Bohman kallar både statsministerns och min redovisning av hans överbud för luftsiffror. Jag ställer självfallet det här materialet till herr Bohmans förfogande. Detta har vi gjort förr om åren, och det har sannerligen inte varit annat än möjligen någon detalj i marginalen som vid tidigare tillfällen har kunnat föranleda delade meningar. Sedan säger herr Bohman att finansministern har en benägenhet att se statiskt på skatteproblemet. Det hänvisades till vad jag skulle ha sagt i ett TV-uttalande, nämligen att om nationalprodukten ökar så får alla människor det bättre. Det har jag säkerligen sagt — jag kan aldrig bestrida att två gånger två är fyra, och jag gör det inte heller i TV. Men är det på det sättet, herr Bohman, att man vågar tro på att sänkta skatter skapar en ökad produktivitet, en ökad volymtillväxt i samhället, varför har man inte i något land accepterat detta som generallösningen på alla problem? Herr Bohman har inte ärvt mycket efter sin företrädare herr Holmberg, men det här argumentet har han ärvt efter herr Holmberg, som många gånger — nu talar jag litet förenklat — sade till mig: Sänk bara skatten, så blir människorna i Sverige så glada och förnöjda att de knogar mycket mer än vad de gjorde tidigare och tjänar mycket mer och betalar mycket mer i skatt till finansministern tack vare skattesänkningen. Jag brukade svara: Varför skall detta vara en engångsåtgärd? Man kan ju sänka skatten i olika etapper, och slutsumman måste logiskt bli att svenska folket överhöljer finansministern med skatteinkomster när vi har kommit ned till noll i fråga om att ta ut beskattning. Det här argumentet med skattesänkningen låter bra i en enkel debatt, herr Bohman, men ta den inte när vi diskuterar nu i kammaren! Jag kommer tillbaka till herr Fälldin. När han talar om att regeringen står som speciell gynnare av koncentrationsprocessen, så är det fel. Men vi lever i en näringspolitisk utveckling där åtskilliga företag — vi har ju flera företag som med framgång arbetar på världsmarknaden — för att hävda sig i en stenhård konkurrens måste vara stora och effektiva. Den processen vill vi inte hindra, och jag tycker nog att herr Fälldin skall vara väldigt försiktig när han för fram de här tongångarna — helt enkelt med tanke på koncentrationsprocessen inom bondekooperationen. Den processen kallar herr Ahlmark för imperiebyggande, och det är kanske riktigt att kalla den så. Men jag har aldrig rackat ned på den så länge det har funnits rationella och ekonomiska motiv för en sådan ut Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt veckling. Jag gör det inte heller när det gäller den fria företagsamheten. Om herr Fälldin hade haft möjligheter till en replik — men det har han tyvärr inte — skulle jag gärna ha velat fråga honom på en punkt till. Jag får ta honom direkt mellan skål och vägg och fråga honom om det, och kanske får jag ett svar som kommer mycket mer från hjärtat än om han skulle ge svaret här från talarstolen. På en annan punkt är jag ändå nöjd med herr Fälldin här i kväll. Han har givit ett klart besked.

Herr Fälldin talar om motsättningen mellan de små företagen och de börsnoterade ur arvsskattesynpunkt. De börsnoterade företagen har ju sin egendom fördelad på flera delägare. Var och en av dessa delägare betalar sin arvsskatt när den situationen blir aktuell. Det lilla företaget har sitt ägande fördelat på ett fåtal delägare, och behandlas de likadant som de andra så skall de betala arvsskatt när den saken är aktuell. I praktiken medför detta vissa skilda effekter när det gäller det lilla och det stora företaget. Men det är sannerligen inte så lätt som att bara gå fram och säga: Varför tänker inte regeringen på de små företagen i arvsskatteavseende? Vi har gjort det, men tiden medger inte att jag går in på detta. Fru talmannen börjar snegla åt klubban, och följaktligen skall jag avsluta själva dialogen med oppositionsföreträdarna. Men jag vill ändå som slutkommentar till den här lilla övningen i afton säga, att den ekonomiska prognos som vi nu ställer är försiktigt positiv mot bakgrunden att så är prognosen för vår omvärld. Vi har tagit konsekvensen av detta. I vår prognos ligger därför en exportökning. Jag förmenar att genom den skattesänkning och den lönehöjning som vi kommer att få uppleva under 1976 har vi garantier för att den privata konsumtionen hålls uppe. Företagen kommer att få ett nyvaknat intresse för investeringsaktivitet när efterfrågan stiger — det har aldrig slagit fel — och är det rätt att efterfrågan stiger, så kommer denna aktivitet tillbaka. Och märk väl: Efter 14 96 uppräkning av volymen i industriinvesteringarna ligger vi på en enormt hög nivå. Vi bibehåller den och höjer den något — kanske rätt hyggligt — om denna efterfrågan kommer som nu alla tror på. För en gångs skull har ju regeringens prognos fått ett stort instämmande av hela den ekonomiska sakkunskap som uppträder i detta land. Det gäller kommentarerna från den speciellt högt kvalificerade professorsgruppen som arbetar inom vad jag brukar kalla institutet för näringsliv och samhälle, det gäller kommentarerna från LO:s ekonomiska avdelning och TCO:s ekonomiska avdelning och från alla övriga som sysslar med det här. Det är inga egentliga differenser mellan regeringen och den om givningen. Jag har under de senaste veckorna ägnat mig åt att resa omkring i landet och diskutera dessa frågor med den ekonomiska sakkunskapen —- för tjugoförsta året i följd — och jag har aldrig förut upplevt en sådan samstämmighet som just i år. Men jag är litet orolig för framtiden och orolig för reaktionen i det här huset sedan jag läst igenom oppositionens motioner och sett hur mycket pengar man där kräver att statskassan skall betala ut för expansion på reformsidan. Riskerna här är ju uppenbara i dagens och framtidens ekonomiska situation. Oppositionen ger mig alltså litet onda aningar — förlåt, fru talman, men nu är mitt anförande faktiskt slut. Låt mig ändå som den optimist jag är, fru talman, hoppas på det sunda förnuftet som har åberopats så många gånger i debatten här i dag.

Herr talman! Jag avser att uppehålla mig vid jordbruks och miljöpolitik —- två med varandra nära sammanhängande och väsentliga, ja, för människornas livsvillkor i många fall helt avgörande ämnesområden. Eftersom det i pressen orättmätigt ifrågasatts huruvida jordbruksutskottet skulle ha tillräckligt stort intresse för miljöfrågorna, vill jag börja med dessa frågors behandling i årets budgetproposition. Hela bilaga 11, jordbruksbilagan, omsluter ca 4,5 miljarder kronor. I runt tal disponeras 3 miljarder för matprissubventioner. Och 1,5 miljarder skall alltså räcka till jordbruket, skogen, trädgårdsnäringen — som för resten riksdagen haft nära kontakt med i dag och vars fina alster vi kommer att få njuta av i lokalerna några dagar framåt — fiskerinäringen, högskolorna, djursjukvården, djurskyddet och hela miljövården. Jag vill påstå att det inte är ett särskilt stort belopp för att täcka hela detta viktiga ämnesområde. Departementschefen har i vår budget på över 110 miljarder kronor inte hävdat dessa intressen tillräckligt starkt. Detta gäller speciellt miljövården. Naturvårdsverkets äskande på 50 milj.kr. till avfallsåtervinning har prutats ned och föreslås utgå med oförändrat belopp, 15 milj.kr. Till sjörestaureringen är anslaget mycket för lågt, till vård av naturvårdsområden likaså. För tids vinnande skall jag i dag låta dessa ämnesområden bara få uppräkningens form; jag utgår från att vi återkommer till detaljdebatten under riksdagsbehandlingen framöver.

Det finns en liten men i sitt sammanhang betydelsefull och viktig fråga som jag i förbigående vill beröra.

Det är ganska meningslöst att vi sitter i Aka-utredningen och försöker på ett objektivt sätt analysera problemen, om regeringen redan bestämt sig oavsett vilka riskerna är, oavsett vilka faror kärnkraften för med sig för människorna. Ett viktigt inslag i det av socialdemokraterna dikterade riksdagsbeslutet 1967 om den framtida jordbrukspolitiken var målsättningen om en långtgående nedskärning av jordbruksproduktionen. Bakom beslutet låg föreställningen att vårt land skulle ha möjligheter att importera billiga livs Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 170 medel samtidigt som vi skulle kunna ta ut höga priser på exportvaror. Man lekte bl.a. med tanken på att helt lägga ned vår sockerproduktion. Genom att krympa jordbrukssektorn skulle enligt socialdemokraterna frigöras resurser som kunde sättas in i höglöneyrken. På detta sätt skulle uppkomma överföringsvinster som angavs till miljardbelopp. Dessa utopier, som socialdemokratin pläderade för, har nu förpassats dit där de hör hemma — det vet alla. Jag menar att de hör hemma i sagornas värld. Rationaliseringen inom jordbruket har medfört att en allt mindre andel av den yrkesverksamma befolkningen sysselsätts inom näringen. Med bibehållen produktionsvolym och produktionsinriktning är det inte möjligt att i mer väsentlig grad ytterligare minska den totala arbetsinsatsen i jordbruket. Jordbruksnäringens roll som leverantör av arbetskraft till andra sektorer är därför i huvudsak avslutad. Vid denna bedömning har hänsyn också tagits till att flertalet lantbrukare nu har en arbetstid som vida överstiger vad som är normalt inom arbetslivet och att en del av standardhöjningen framöver även för denna grupp bör tas ut i form av förkortad arbetstid. Det kan sägas att det föreligger en viss arbetsro inom jordbruket, och dess bättre har man ett visst inflationsskydd för produktionskostnadssidan, men om man skulle kräva jämlikhet när det gäller den sociala tryggheten, rätten till att ta ledigt när man är sjuk, rätten till en ordnad arbetstid, ledighet, rent av semester, då är det väldigt långt kvar till jämlikhet. Ingenting har under det senaste året inträffat som ger antydan om att bristen på livsmedel i världen skulle kunna hävas. Krisen har snarast fördjupats. Övergångslagren för spannmål i de viktigaste exportländerna har efter hand minskat och omfattar enligt senaste uppgifter mindre än 50 miljoner ton. Denna minskning har skett samtidigt som behoven ökat, vilket ytterligare försämrat beredskapen mot svaga skördar. USA har 1975 fått en mycket god spannmålsskörd — 75 miljoner ton större än 1974. Även u-länderna synes ha fått en ganska god skörd, men importbehovet beräknas ändock vara lika stort som året innan. Mot dessa goda skördesiffror står det svåra bakslag som drabbat spannmålsskörden i Sovjetunionen och den relativt svaga skörden i Västeuropa. Med hänsyn till den obetydliga lagerhållningen är världshushållet ytterst känsligt för skördebakslag av denna omfattning. Enligt nu kända uppgifter har Sovjet nu fått en skörd på 75 miljoner ton mindre än beräknat. En samtidig skördekatastrof i USA och Sovjetunionen 1976 är en möjlighet vars konsekvenser ingen helt vågar överblicka. Det är bra att regeringen nu insett att det inte längre är fult att bedriva jordbruk i vårt iand. När vi verkligen är i behov av import, då sviktar exportländerna och priserna höjs kraftigt. En hälsosam påminnelse om detta har vi i den nuvarande potatiskrissituationen. Det är min förhoppning att det skall vara en hälsosam påminnelse också för den sittande jordbruksutredningen, som har att ta ställning till vår framtida produktionsmålsättning. Lantbruksstyrelsen har för 1976/77 begärt en utökning av kreditramarna för olika rationaliseringsändamål. Som skäl har bl.a. anförts den allmänna investeringsvilja som lantbrukarna dokumenterat och det stora behov av rationaliseringsinsatser som finns inom näringen. Vi anser det mycket angeläget att rationaliseringen i jordbruket inte försvåras genom att efterfrågan på kreditgarantier inte kan tillgodoses. I jordbruksavtalet förutsätts att rationaliseringen skall drivas med stor intensitet, vilket ej kan ske utan förbättrad tillgång till kapital. Lantbruksstyrelsens äskanden har inte tillgodosetts i budgetpropositionen. Vi anser inte att det finns skäl till reduceringar av de av lantbruksstyrelsen beräknade behoven. Centern har därför för sin del yrkat att man ställer ökade kreditgarantiramar till förfogande. Det är beklagligt att departementschefen inte har velat tillmötesgå lantbruksstyrelsens önskemål i en situation då det skulle finnas all anledning att uppmuntra sysselsättningen. Det är fråga om en verksamhet som ligger rätt sysselsättningspolitiskt, regionalpolitiskt, miljöpolitiskt men också, vad gäller skogen, valutapolitiskt. Skogsnäringen är ju den näring som ger den största nettoeffekten i skillnaden mellan export och import. Eftersom det alltså skulle vara möjligt att där uppmuntra en ökad produktion, vill jag uttrycka min förvåning över att det i detta sammanhang har skett prutningar i statsverkspropositionen i förhållande till fjolåret. Genom jordförvärvsutredningen sker nu en översyn av jordförvärvslagen. Enligt centerns mening bör denna lagstiftning ges en sådan utformning att sambandet mellan ägande och brukande av mark främjas och att spekulationsförvärv hindras. Förvärvslagstiftningen bör således ha till syfte att underlätta för unga, jordbruksutbildade personer att starta eget företag. Enskilda personer med avsikt att bosätta sig på fastigheten och själv bruka jorden bör ges förtur framför andra förvärvare. Sammanläggning av enheter som var för sig kan brukas rationellt skall inte vara tillåten. Vad utredningen därutöver bör komma fram till skall jag inte nu beröra. Det är egentligen bara en fråga i sammanhanget som jag vill ägna speciell uppmärksamhet. Centern motsätter sig bestämt det förslag till successiv socialisering av marken som framförts av LO i remissyttrande över realisationsvinstskattekommitténs betänkande. LO uttalar där bl.a.: ”Att överföra marken i samhällelig ägo är en fråga om många politiska, ekonomiska och psykologiska aspekter. Det bör därför inte genomföras som ett tvångsvis övertagande av all mark vid en bestämd tidpunkt.” I stället föreslås att överföringen sker successivt i samband med ägarskifte. Reglerna för överföringen föreslås bli sådana att vi vill tala om konfiskering. Förslaget står således inte enbart i strid med vår grundinställning om sambandet mellan ägande och brukande av mark. Det utgör ett direkt hot mot rättstryggheten och den enskilda äganderätten. I själva verket rör det sig här om det mest långtgående och ingripande förslag till socialisering som framförts i seriöst sammanhang i vårt land. Ett genom Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt förande av förslaget skulle också öppna vägen för en omfattande byråkrati. LO:s förslag skulle på sikt leda till en situation med endast två ägarkategorier: bolagen och staten. Till vår glädje har statsrådet sagt att han för sin del inte är beredd att ta upp det förslaget eller att försöka genomföra det. Det är tillfredsställande att det beskedet har getts. Men jag skulle ändå vilja något tänja ut frågan: Vad är då att vänta för framtiden i det sammanhanget? Svaret på detta är nog för svenska folket mycket väsentligt. Om regeringen efter valet sitter i orubbat bo, vilken ställning kommer då chefen för jordbruksdepartementet att inta när LO-teoretikerna och herr statsrådets nuvarande statssekreterare åter upprepar sina krav på socialisering av marken? Svenska folket väntar otåligt på den frågans besvarande.

Herr talman! Herr Larsson i Borrby ställde några frågor till mig som hade med budgeten att göra. De frågorna får vi väl tillfälle att diskutera i ett senare sammanhang, men han gjorde också ett påstående som jag inte kan låta stå oemotsagt. Han påstod att statssekreteraren i jordbruksdepartementet hade agerat för en totalsocialisering av marken. Det påståendet är felaktigt. Det har förekommit tidigare, det har offentligt dementerats, och jag vill på nytt upprepa att påståendet är felaktigt. Samtidigt vill jag säga till herr Larsson i Borrby att den inställning som statsministern har tillkännagivit i dessa frågor på regeringens vägnar kommer att gälla både före och efter valet, oberoende av valutgången.

Herr talman! Mot bakgrunden av den uppgift som statsrådet lämnat vill jag ändra min frågeställning och säga så här: Om LO-teoretikerna och ordföranden, nuvarande statssekreteraren, i den arbetarkommun som väckte motionen till partikongressen skulle fortsätta att hävda det här kravet, vilket besked har då statsrådet att lämna?

Herr talman! Jag skulle nog vilja uppmana herr Larsson i Borrby att inte fortsätta att argumentera med stöd av insikt om vad som hänt inom vårt parti som han uppenbarligen inte har. Det går nämligen till så att man motionerar till partikongresser. Arbetarkommunerna har att yttra sig över motionerna och kan vidarebefordra enskilda motioner till kongressen. Den som då är ordförande i arbetarkommunen har naturligtvis att underteckna den skrivelse med vilken en motion förs fram till kongressen. Det innebär ju inte något ställningstagande från arbetarkommunordförandens sida till frågan.

Herr talman! Jag är naturligtvis helt beredd att ta bort den faktor som statsrådet nu berör ur sammanhanget. Men kvar står ändå att en grupp inom LO har krävt total marksocialisering. Det går väl inte att vifta bort dem också.
Herr talman! Jag vet inte hur många gånger herr Larsson i Borrby behöver få besked. Han har fått besked från statsministern och det är ett besked som jag ansluter mig till. Det är väl regeringens ståndpunkt i den här frågan vi har att diskutera i dag, i den mån den aktualiseras. Herr Larsson i Borrby insinuerade att vi skulle ha en ståndpunkt före valet och kanske en annan efter valet. Den typen av politik brukar inte vi företräda. Därför har jag tillbakavisat även den insinuationen.

Herr talman! I den politiska debatten i dag intar närings och skattepolitiken en framträdande plats. Oron för framtiden och osäkerhten inför den ekonomiska politikens utformning gör att företagarna är tveksamma vid framtidsplaneringen i det egna företaget. Den snabba inflationstendens som präglat de senaste åren skapar problem på många områden. Omläggningen av skattesystemet från direkt till indirekt skatt — här inräknat arbetsgivaravgifter av skilda slag — har också medfört betydande problem. Skatt efter bärkraft är grundregeln för den direkta inkomstbeskattningen. Vid den indirekta beskattningen och särskilt vid användandet av arbetsgivaravgifter som inkomstkälla blir det inte bärkraften utan den i företaget gjorda arbetsinsatsen som blir underlag för beskattningen. Detta är enligt min uppfattning en orimlig beräkningsgrund. Stora kapitalstarka företag med stora möjligheter till automatisering får per producerat värde en mycket begränsad beskattning eller avgiftsbeläggning. Serviceföretagen, häri inräknat den kommunala servicen, liksom verksamheten hos de mindre företagen är i regel mycket arbetskraftsintensiva. De kräver, med andra ord, en mycket större manuell insats. Vi i centern anser därför att arbetsgivaravgifterna har en felaktig utformning och om Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt de skall finnas kvar, så bör det bli en annan utformning — en differentiering av dessa avgifter. Riksdagen har ju också begärt en utredning av denna fråga, bl.a. med utgångspunkt i centerns syn och vi förväntar nu ett förslag i denna riktning från företagsskatteberedningen. Men det får inte dröja för länge innan förslag framläggs. Oron och olusten i företagsleden växer och intresset för att bli företagare minskas alltmer. Vi måste stimulera intresset att bli företagare. Initiativet och nyskapandet som så ofta finns inom de mindre företagen är så värdefulla för den framtida utvecklingen att vi här skall vara måna om och söka utvidga intresset för detta område. I detta sammanhang kan jag inte förbigå den fråga som så ofta debatterats här i riksdagen, nämligen företagens uppgiftsskyldigheter. Alldeles särskilt aktuell är den frågan i dessa dagar när uppgifter i mängd skall lämnas. Nog skulle samhället bättre kunna tillmötesgå kravet på en begränsning av uppgiftslämnandet genom att sammanföra uppgifterna så att sedan olika myndigheter kunde hämta de uppgifter de behöver där. En begränsning och en förenkling av uppgiftslämnandet är nödvändig liksom en samordning. Därtill bör, som vi framhållit i en motion från centern, inrättas en kontrollnämnd som har att pröva och kontrollera behovet innan en ny uppgiftsinsamling verkställs. Vi förväntar oss också att utredningsresultatet från den statliga utredningen snarast presenteras. En förutsättning för att vårt land snart åter skall komma i ekonomisk balans är att näringslivet ytterligare kan öka sin produktion. Stora anspråk ställs i dag på samhället. Utbyggnad av den offentliga sektorn kräver ökade resurser och likaså kraven på förbättrad och högre standard. Därvid är en satsning på näringslivet nödvändig. De stimulansåtgärder som regeringen föreslagit inriktas i huvudsak på den offentliga sektorn och på storföretagen. De mindre och medelstora företagen svarar för den största delen av den sammanlagda produktionen. Därför är det enligt centerns uppfattning nödvändigt att också för denna grupp skapa bättre förutsättningar för utveckling och nyskapande. Kapitalresurserna måste väsentligt förbättras. Företagareföreningarna bör få bättre möjlighet att biträda företagen med krediter, service och rådgivning. Stimulansåtgärder bör utformas så att de mindre och medelstora företagen behandlas likvärdigt med storföretagen. I anslutning härtill har också centern krävt att investeringsavdragen skall höjas till 20 96 med ett motsvarande bidrag på 8 96 därest ett företag inte kan utnyttja avdragsrätten. Men därtill kräver centern att ett tioprocentigt investeringsavdrag och motsvarande bidrag skall utgå vid byggnadsinvesteringar. Regeringen har tidigare vidtagit åtgärder för att stimulera byggnadsinvesteringar inom den offentliga sektorn och för storföretagen genom frisläpp av investeringsfonderna. Centerns krav är därför väl motiverat både ur sysselsättnings och rättvisesynpunkt. De mindre och medelstora företagen har, som jag tidigare sagt, en stor betydelse för den samlade produktionen och vi bör slå vakt om deras existens och den initiativkraft och idérikedom som präglar denna företagargrupp. Den omläggning av skattesystemet som skett under 1970-talet har på många sätt åstadkommit problem för företagarna — alldeles speciellt för den grupp som redovisar sin inkomst av rörelsen som fysisk person. Avdragsrätten för arbetsgivaravgifter får inte utnyttjas förrän året efter det inkomstår varpå avgifterna baseras och därtill tas avgifterna ut på inkomster före avdrag av nämnda avgifter. Det innebär att denna grupp rörelseidkare betalar högre arbetsgivaravgifter än andra. Och med den starka höjning av arbetsgivaravgifterna som skett under de senaste åren ter sig denna utformning av avgiftsreglerna som direkt orättvis och stötande. Även denna fråga är under utredning och här måste redan i år ett förslag framläggas och beslut fattas så att liknande regler blir gällande oberoende av om beräkningen gäller företagare eller löntagare. Generationsväxlingen och kapitalbeskattningen är ett annat problem som ofta diskuteras och som också berörts under debatten här i dag. Under det senaste halvåret har ett mycket stort antal familjeföretag sålts till storföretag. Detta är en oroande utveckling och åtgärder bör vidtas för att underlätta generationsväxlingen och över huvud taget begränsa kapitalbeskattningen på det till företagen bundna kapitalet. Riksdagen har såväl 1974 som 1975 gjort uttalanden i denna riktning och vi anser det angeläget att förslag till åtgärder också här snarast presenteras. Genom inflationen skärps ständigt kapitalbeskattningen rent automatiskt. Ändringar av procentsatser och beloppsgränser har varit obetydliga och motsvarar inte alls den automatiska skärpning som inflationen har medfört. Herr talman! Det finns en mängd skattefrågor som kommer att prövas av årets riksdag: sambeskattningens utveckling, fåmansbolags beskattning och realisationsvinstbeskattningen — för att bara nämna några. Därtill finns, som jag tidigare nämnt, ett flertal andra frågor om avgiftsuttag och skatter som väntar på sin lösning. Det är därför angeläget att riksdagen under 1976 verkligen får tillfälle att ta ställning till några av de mest angelägna frågorna — som är betydelsefulla för alla men alldeles speciellt för de mindre företagarna.

Herr talman! Det behövs väl ingen speciell motivering för att ta till orda i denna debatt men det finns tillfällen när man på ett alldeles speciellt sätt känner sig som part i målet. När vi nu under ett antal timmar har ventilerat problematiken kring ekonomi, näringspolitik och skatter känns det naturligt för mig att försöka bidra med några synpunkter. Jag gör det i min egenskap av egen företagare, som förtroendevald i arbetsmarknadsorganisationer och självfallet som ledamot av denna lagstiftande församling. Jag skall, herr talman, försöka att något mera konkret beröra en del akuta företagsproblem. Det har visserligen i ganska svepande formuleringar sagts mycket som är riktigt och även fällts en hel del mycket älskvärda ord om företagen och företagsamheten men kanske inte fram Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt förts så mycket av konkreta förslag. Vi har bildligt talat studerat balansräkningen för AB Sverige för 1975 och konstaterat att den väl, enkelt uttryckt, redovisar ett förlustår eftersom vi kunnat notera en ökad låneskuld till utlandet. Man har också funderat över hur det skall gå i fortsättningen och tämligen enhälligt kommit överens om att det hänger på näringslivet och dess möjligheter att klara sig i den internationella konkurrensen. Hur skall vi då komma igenom den konjunktursvacka som har beskrivits av flera tidigare talare? Man har väl i allmänhet haft den föreställningen att en konjunkturförsämring är en tillfällig företeelse, och den som nu inträffat har inte varit oförutsedd. Många ekonomer och andra har pekat på riskerna för den situation som vi nu befinner oss i. Men jag tror att man måste sätta in denna i ett längre perspektiv, eftersom den fått en alldeles speciell karaktär. Denna konjunkturavmattning sammanfaller nämligen med en mycket kraftig lönsamhetsförsämring för det svenska näringslivet, och detta är inte minst förorsakat av åtgärder vidtagna av oss själva. Starkt stigande kostnader för företagen har inte kunnat kompenseras i form av höjda priser. Det gör att man på ekonomhåll har börjat kalla 1976 för den stora baksmällans år. Jag tror att vi, om vi inte bättrar oss, också riskerar att denna baksmälla kommer att gå över i en långvarig kronisk huvudvärk, som kan medföra ett allvarligt avbrott i vårt lands tidigare så positiva ekonomiska utveckling. Kostnadsökningarna för företagen är givetvis till en del av samma slag som de som drabbar även en enskild medborgare. Det är ökade energikostnader, telefonkostnader, hyreskostnader osv., men vad jag nu alldeles särskilt skulle vilja stryka under är de ökade arbetskraftskostnaderna. Därmed menar jag både direkta löneökningar och ökningar av de avgifter som man tar ut av företagen på lönesumman, bl.a. 4 procentenheter i ren löneskatt. Det är klart att ansvaret för resultatet av den senaste lönerörelsen delas av flera — bl.a. av arbetsmarknadsparterna — men det är väl ingen tvekan om att det allra tyngsta ansvaret i det här fallet ytterst vilar på statsmakterna och därmed på regeringen. När det gäller löneskatten och de övriga arbetsgivaravgifterna faller det alldeles övervägande ansvaret på den beslutande församlingen, alltså på oss här i riksdagen eller våra föregångare. Vad rör sig nu dessa ökade arbetskraftskostnader om? Ökningen är dramatisk: den är för industriarbetare ca40 26 på två år, vilket är långt över det internationella genomsnittet.

Nu är det emellertid inte bara denna direkta höjning av kostnaderna som är bekymmersam, utan det finns också flera andra problem, som har aktualiserats påtagligt under den senaste tiden. Den svenska exportindustrin har, såsom framgår av bl.a. budgetpropositionen, tappat marknadsandelar. Det beror på att man inte har orkat följa med i konkurrensen. Detta har i och för sig ingenting med en allmänt försämrad konjunktur att göra utan på att distansen i förhållande till konkurrenterna har minskat. Om man däremot hade kunnat hålla sin konkurrenssituation oförändrad i förhållande till åren 1973 och 1974, skulle det ha kunnat betyda en exportökning mellan 1975 och 1976 på ungefär 10 "0. En annan bekymmersam utveckling som kan iakttas — och som också är ett sätt att beskriva den här kostnadsutvecklingen — är arbetskostnaden per producerad enhet. Under en tioårsperiod mellan 1963 och 1973 låg vi något lägre än genomsnittet för västländerna i övrigt — vi hade mellan åren 1963 och 1973 en ökning, räknad i procent från föregående år, på 2,7 i årsgenomsnitt, under det att OECD-världen och EG-området låg på 3,2. År 1974 hade vi fortfarande en något lägre ökning, 11,2 96 mot 13.8 — nu märker ni att vi hade kommit in i en inflationsekonomi, eftersom värdena ökat avsevärt.

Men det är inte bara produktiviteten som sjunker, utan även produktionen per arbetstimme. För tillverkningsindustrin sjönk produktiviteten mellan 1974 och 1975 med 2 6. För år 1976 räknar konjunkturinstitutet faktiskt med en ökning, men man tror inte att den skall bli mer än 2-2,5 "6, som alltså bör jämföras med den trendmässiga ökning på 6 "0 som vi hade under det tidigare 1970-talet. Även långtidsutredningen räknar med en väsentligt långsammare takt i produktionsökningarna under resten av 1970-talet. Det betyder att man inte kan täcka nya stora arbetskraftskostnadsökningar genom snabba produktionsökningar. Detta ter sig minst sagt bekymmersamt, eftersom vi redan nu kan notera att vi förmodligen intecknat kostnadsökningar för 1977 på någonting mellan 8 och 12,5 26, om man räknar med normala värden. Herr talman! Vad kan vi nu gör åt detta? På längre sikt måste man efterlysa det sunda förnuft som finansministern talade om här för en stund sedan, och jag skall inte i det fallet vara alltför kategorisk. Däremot skulle jag vilja föra fram ett förslag som på kortare sikt skulle kunna ge företagen det stöd som de behöver i den här situationen. Det är en tanke som har väckts från flera håll, nämligen att man temporärt skulle sänka företagens kostnader genom att ta bort den 4-procentiga löneskatten.

Skulle man ändra den, skulle det därför innebära att de fackliga organisationerna kom tillbaka och gjorde gällande Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 180 att de skulle ha motsvarande lönehöjning i stället. Jag vill, herr talman, bestämt bestrida att det föreligger något som helst formellt samband mellan löneskatten och de uppgörelser som har träffats i anslutning till avtalsrörelserna. Den historiska utvecklingen är nämligen följande: 1969 fick vi den första procenten. Det skedde då vi övergick från den tidigare omsättningsskatten till en mervärdeskatt. Sedan fick vi en ny höjning den 1 januari 1971. Den höjningen försökte arbetsgivarparten att avräkna i kalkylerna, både med LO och med tjänstemannaorganisationerna. Ett utslag i en skiljenämnd inom försäkringsbranschen visade emellertid att man inte skulle kunna göra det, och mot den bakgrunden avstod man från att räkna in den. Den har alltså aldrig varit med i avräkningsmatematiken. Den sista fördubblingen, från 2 till 4 ?6, skedde — som vi kanske minns — den 1 januari 1973. Den var resultatet av ett riksdagsbeslut. Sedan de borgerliga partierna hade förkastat ett förslag från finansministern om att höja mervärdeskatten beslöt riksdagsmajoriteten i stället att höja arbetsgivaravgiften. Detta inträffade alltså mitt under det att avtalsparterna hade ett löpande treårsavtal. 1973 var nämligen det tredje avtalsåret i den uppgörelse som hade träffats i juni 1971. Det fanns alltså inga tekniska möjligheter att beakta den här höjningen inom den allmänna ramen eller åstadkomma någon avräkning i samband med avtalets tillämpning för 1973. Som vi kanske också minns resulterade detta i en mycket allvarlig protest från Arbetsgivareföreningen vid dess stämma 1972. Det är alltså, menar jag, inte riktigt att koppla ihop löneskatten med avtalsrörelserna. Jag har därför svårt att tro att våra ansvariga fackliga organisationer skulle ta ett slopande av den till intäkt för att begära ytterligare löneökningar. En sådan åtgärd skulle däremot ha utomordentligt goda effekter, såvitt jag förstår. Den skulle kunna vidtas snabbt. Den skulle få omedelbar effekt. Den är administrativt och tekniskt enkel att genomföra. Den skulle utan tvivel hjälpa företagen att klara sysselsättningen under 1976, och det är ändå det som är mest intressant just nu. Våra svenska arbetskraftskostnadshöjningar för industriarbetare skulle under detta år i så fall bli lika med de ökningar som man räknar med kommer att inträffa inom OECD och EG-genomsnittet. Det betyder att vi i varje fall i någon mån förbättrar — eller återställer — vår internationella konkurrenskraft med en chans att återta något av de förlorade marknadsandelarna. Vidare måste det rimligen innebära en dämpning av prishöjningarna, och det borde bli lättare för SPK att komma till tals med företag som känner sig tvingade att höja sina priser för att få täckning för de ökade kostnaderna. En sådan åtgärd kommer inte att påverka de enskilda löntagarna. Den berör ju inte deras inkomst eller socialförsäkringssida. Den får inga fördelningspolitiska effekter, till skillnad från en devalvering som ju också har tänkts som ett instrument i kostnadsbekämpningssammanhangen. Det är klart att åtgärden får budgetmässiga konsekvenser, och jag kan väl förstå att finansministern i det fallet känner bekymmer. Men jag föreställer mig att de skall kunna bli förhållandevis begränsade, eftersom man ju här får en dubbel effekt. Bättre sysselsättning ger mindre kostnader och ökade skatteintäkter. För samhället i dess helhet, herr talman, är ju arbetskraften en fast kostnad.

Herr talman! Den framtida energipolitiken blir utan tvivel en fråga som kommer att debatteras i den stundande valrörelsen. Det är nu snart ett år sedan frågan senast debatterades i den här kammaren. Jag vill därför i mitt inlägg ta upp debatten kring sysselsättningen och vårt behov av energi — speciellt mot bakgrunden av centerns energipolitiska program om 400 000 nya arbetstillfällen. Jag vill knyta an mitt inlägg till den aktuella situation jag känner till i min egen kommun Sundsvall och i Västernorrlands län, som är ett hårt drabbat län när det gäller förlorade arbetstillfällen. Man brukar tala om att vi i Västernorrland befinner oss i ”landets veka liv” — i och för sig ett icke så märkligt påstående. Vi har en industristruktur som är konjunkturkänslig och alltjämt kommer att vara det. Rationaliseringen inom skogsbruket kommer att fortsätta. Vi har en betydande undersysselsättning, och det fattas 8000 arbetstillfällen för att vårt län skall få en lika hög sysselsättning som landet har i genomsnitt. Självfallet är vi därför skeptiska till centerns påstående att ”det finns inget direkt samband mellan sysselsättning och energiförbrukning”. I Sundsvallstrakten finns det många energislukande industrier. Vi har hela cellulosaindustrin, KemaNord och Gränges Aluminium. Gränges i Sundsvall förbrukar lika mycket elström som hela Göteborg. Den svenska aluminiumindustrin svarar för 4 ?6 av den totala elströmsförbrukningen. Av den totala bränsleförbrukningen ligger 2'/. på aluminiumindustrin. Givetvis måste alla möjligheter till energisparande åtgärder prövas. Men om vi vill ha aluminiumprodukter både för vårt eget behov och för export, måste vi vara beredda att tillgodose den industrins behov av energi. För smältelektrolysen behövs elenergi. Smältningsprocessen inom aluminiumindustrin kräver stora mängder elenergi. Gränges Aluminium i Sundsvall planerar en utbyggnad av anläggningen. Totalt beräknas den kosta 300 milj.kr. Produktionen skall ökas från 85 000 till 135 000 ton aluminium per år. Utbyggnaden ger ett hundratal nya jobb. Under utbyggnadstiden beräknas 150 personer få sysselsättning. Projektet är utomordentligt energikrävande, och jag vet inte om det ryms inom det energiprogram som nu lagts fast av riksdagen. Sundsvalls kommun har ställt sig positiv till utbyggnaden. I denna undersysselsatta region av landet är man givetvis angelägen att kunna Allmänpolitisk debatt debatt skapa fler jobb. Centern har inte framfört några speciella synpunkter på den planerade utbyggnaden. Ingen centerröst har höjts för att stoppa projektet med hänvisning till den höga energiåtgången. Ingen centerröst har heller höjts för att energiprogrammet skall utökas med hänsyn till en utbyggnad av aluminiumverket. En sak är klar, nämligen att med centerns energiprogram blir det ingen utbyggnad av vare sig Gränges eller något annat företag i vår region. Men nog vore det renhårigt om centern gav ett besked: Okej, vi accepterar utbyggnaden av Gränges anläggning i Sundsvall och vi är beredda att medverka till att företaget tillförsäkras den elenergi det behöver. Och då duger det inte att hänvisa till vindkraft som inte finns och som aldrig kan bli annat än en marginell resurs. Herr Sjönells idé om jordvärme skulle inte heller trygga det energibehov vi har. Det är bara i Skåne som det finns en teoretisk chans att förverkliga den tanken. Jordvärmen kan alltså avföras som ett alternativ för oss i Västernorrland. Vattenkraften räcker inte till för att behoven skall kunna tillfredsställas. Och kärnkraften accepteras, som bekant, inte av centern! Det går inte att ge löften om fler jobb och fler industrier och samtidigt stå för en energipolitik som omöjliggör skapandet av jobb och industrier i den utsträckning som det här måste bli fråga om. Centerns tystnad kanske får tolkas på det sättet att centerpartisterna är direkta motståndare till att det sker en utbyggnad exempelvis i Sundsvall, så att fler människor där får sysselsättning? Partiet kanske vill sätta stopp för sådana projekt som ger nya jobb? Det kanske är på det sättet energiekvationen skall lösas? Mitt exempel är bara ett av många. För oss är industrin betydelsefull och varje utbyggnad välkommen. Det är väsentligt att centern lämnar besked före valet: Accepterar man en utbyggnad av energikrävande industri eller inte? Om centern säger nej har partiet sagt ja till fortsatt undersysselsättning och i realiteten dödförklarat det egna programmet om fler jobb. Om centern säger ja här så har partiet sagt nej till de egna luftiga energiprognoserna. Energidebatten är oftast teknisk: man talar om tekniska benämningar på energimängder, olika former av kraftverk osv. Men den debatten har en direkt förankring i människornas vardag — deras inkomster, deras jobb, deras fritid. Därför är det nödvändigt att omvandla tekniska termer och ställningstaganden i procent till konkreta fall. Många kräver besked. Och låt det inte bli ett teoretiskt-tekniskt bidrag, lika dunkelt som en höstnatt, utan låt det bli ett rakt, konkret besked till alla de människor som är beroende av att det skapas fler jobb inom Sundsvallsregionen. Finns i det läget något annat alternativ än att helt realistiskt se sanningen som den är och ansluta sig till regeringens och riksdagsmajoritetens energiprogram som ett minimum?

Herr talman! Jag vill utnyttja talerätten i dag för att säga några ord om en av detta riksmötes största frågor. Jag tänker på det förslag till lag om medinflytande på arbetsplatsen som regeringen remitterade till lagrådet den 19 januari och som vi riksdagsmän skall få på våra bänkar i slutet av mars. Lagrådet skulle egentligen ha fått förslaget på remiss redan i höstas, men av orsaker som jag bara kan gissa mig till hade regeringen väldigt svårt att fatta slutgiltiga beslut om förslagets utformning och innehåll. Den nya medinflytandelagen är sannerligen ingen småfråga för det svenska arbetslivet. Kanske kommer vi om några decennier att tala om den som en lika betydelsefull milstolpe för arbetslivet och arbetslivets människor som Saltsjöbadsavtalet. Att sätta sig in i vad lagen innebär kräver sin person. Utredningsbetänkandet omfattade ca 1 000 sidor. Språket i betänkandet var så gott som obegripligt för de flesta och lagtexten var svår att förstå för vanligt folk. ”Demokrati på arbetsplatsen” hette betänkandet, vilket nästan kunde uppfattas som ett hån. Nog borde väl ett förslag i Sveriges riksdag om demokrati kunna läsas av de människor som demokratin gäller. Nu säger ryktet att förslaget som gått på remiss till lagrådet omfattar ca 400 sidor. Det sägs också att lagtexten och all annan text i förslaget inte har blivit lättare att ta del av för vanligt folk. Om det är så, vill jag be arbetsmarknadsministern att låta den där nyanställde språkmannen i kanslihuset göra vad han kan för att den kommande propositionen skall bli så begriplig som möjligt för så många som möjligt. Det är ett krav som har med demokrati att göra. Den 19 januari överlämnades alltså förslaget till lagrådet. De riksdagsmän och många andra utanför detta hus som är engagerade i och intresserade av frågan trodde att vi samma dag skulle få ta del av förslaget. Men så blev det inte. I mitten av februari skall förslaget finnas i tryck har det sagts. Med den vanliga förseningen kan vi väl räkna med att få studera förslaget och diskutera det internt någon gång i slutet av februari eller kanske i början av mars. Sådana här förseningar är vi vana vid. Att diskutera förslaget utanför riksdagshuset blir det inte mycket tid till. Detta är beklagligt tycker jag, för sakens skull, för demokratins skull. En så stor och viktig fråga för de enskilda människorna ute på arbetsplatserna skall inte hafsas fram i tidsnöd. Jag kan således inte gå in i någon detaljdiskussion om förslaget. Jag förfogar bara över ett kortfattat pressmeddelande med synnerligen knapphändig information om de olika delarna i förslaget. Jag vill i stället beröra några principer som bör ligga i botten för diskussionerna, inte bara här utan också ute på arbetsplatserna. Över huvud taget är det viktigt att man ute i företagen och på arbetsplatserna i den offentliga sektorn redan nu skaffar sig handlingsberedskap inför de förhandlingar som skall starta efter riksdagens beslut i maj månad. Lagen skall ju träda i kraft den 1 januari 1977 är det sagt. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Man kan inte över en natt radikalt ändra arbetssättet på en arbetsplats. Inte ens en ny lag eller en ny avtalsuppgörelse på det här området kan få den omedelbara följden. Ett samarbete som inte bara grundar sig på ökad information och ökat samråd utan också innebär ökat medbestämmande måste mogna och växa fram. Och det är inte chefen eller arbetsledaren som en dag skall bestämma att fr.o.m. i dag är demokratin införd på det här jobbet. Nej, erfarenheten — inte minst från det företag där jag arbetar när jag inte är här i huset — säger mig att samarbetet och demokratin på arbetsplatsen måste börja med det sätt på vilket vi ser på varandra som människor och som arbetskamrater. Att man t.ex. har den principiella grunduppfattningen att alla människor på arbetsplatsen vill ha ett engagerande arbete är synnerligen betydelsefullt. Hur skall en medarbetare som inte har en sådan grunduppfattning klara de nya samarbetsformerna? ”Den där jobbaren, förstår du, han vill inte jobba. Han vill bara göra det minsta möjliga. Ständigt måste jag kontrollera honom och tillrättavisa honom.” Vi känner igen de tongångarna, liksom följande: ”Vad är det för idé att jag lägger ned en massa onödigt jobb på information och sätter upp papper på anslagstavlan? Inte läser de ett sådant meddelande. Nej, de struntar i det.” Min erfarenhet säger mig att det är med dessa och liknande grundproblem man måste börja.

Förr talade vi till varandra, säger de båda personerna i den här fackklubbens ledning. När man började kunna tala med varandra gick det allt lättare att lära känna varandra som människor, att förstå och respektera varandra och att t.o.m. tycka om varandra. Jag vill peka också på en annan grundprincip som man på en arbetsplats bör diskutera inför det nya som lagstiftningen kan innebära. Jag anser att målet bör diskuteras. Har de anställda och företagsledningen samma mål? Vill man lösa arbetsuppgifterna så och sköta jobbet så att företaget går bra, dvs. går med vinst? Ja, att företaget går så bra att de anställda känner trygghet i anställningen, inte bara på kort sikt utan på lång sikt, och dessutom att företaget går så bra att de tjänar bra? Självfallet bör man också diskutera vad som kan skilja beträffande målet för de anställda och ägarna. En diskussion om detta är verkligen väsentlig, inte minst med tanke på den pågående debatten om vårt näringsliv och dess framtid. Jag måste säga att jag blev mycket förvånad när jag fick veta vad som lärs ut på LO:s kurser för de anställdas representanter i bolagsstyrelser. Såvitt jag kan se är det ingen ledamot inne i kammaren som tillhör LO-ledningen.

åtstramningspolitik som syftar till att dämpa inflationsdrivande investeringar i en överhettad högkonjunktur. Dessutom kan hög soliditet och hög självfinansieringsgrad endast åstadkommas på ett sätt — genom höga vinster, som tillfaller ägarna och sparas i företaget. Detta strider mot löntagarintresset, eftersom det medför vidgade förmögenhets-, inkomst och klassklyftor i det svenska samhället.” Jag tycker, herr talman, att detta är uppseendeväckande.

Med detta material kommer deltagarna på dessa kurser tillbaka till arbetsplatserna och skall där diskutera målen för verksamheten i företaget. Om de anställda i ett företag, om de anställdas representanter i bolagsstyrelsen, om de anställdas representanter i företagsnämnd eller ekonomikommitté verkar inom företaget med en så destruktiv grunduppfattning, då befarar jag att samarbetet inte blir av det slag som vi alla hoppas. Nu kan jag berätta att jag har träffat LO-medlemmar som har varit med på sådana här kurser och diskuterat detta men som tar avstånd från dylika LO-budskap. Senast i måndags kväll menade ordföranden i FCO i Falkenberg under en debatt att mina citat måste vara osanna. Och var de sanna, sade han, ville han inte instämma i LO-budskapet. Vad säger socialdemokraterna i kammaren om det här? Instämmer ni i LO-budskapet att det är en fördel om företaget går dåligt, ty då kan regeringen bättre kontrollera och gripa in och dessutom förhindras klassklyftor? Herr talman! Med detta har jag belyst den motsägelsefulla socialdemokratiska politiken av i dag. Utåt talar man väl om företagsamheten. Man försöker dämpa debatten om socialisering, om löntagarfonder och om samhällsingripanden. Men internt låter det tydligen annorlunda. Internt och i kretsar som inte har kontakt med den hårda verkligheten ute i näringslivet diskuteras, ja t.o.m. planeras, det socialistiska maktövertagandet. Det vore ytterst beklagligt om medinflytandereformen skulle syfta till en socialistisk konfrontation ute på arbetsplatserna. Om det är så, ge då i god tid besked härom. Jag är övertygad om att ett sådant socialdemokratiskt besked kommer att få svar på tal. Att människorna ute på arbetsplatserna vill ha ökad information, ökat samråd och ökad medbestämmanderätt är helt klart, och jag får väl vara med och tillstyrka det. Men jag är övertygad om att en ganska stor majoritet av löntagarna vill arbeta i företag som går bra, som går med vinst. Allmänpolitisk debatt debatt

Herr talman! Jag vill än en gång slå fast att den viktigaste samhällsfrågan är att skapa full sysselsättning och trygga jobben. Vi vet att tillgången till ett meningsfullt jobb har avgörande betydelse för anpassningen i tillvaron. Det är därför som problemet med de många arbetslösa är så allvarligt. Man kommer inte till rätta med det problemet genom några programuttalanden, de må vara aldrig så fina. Jag undrar förresten hur de många arbetslösa, f.n. 64 000, känner det när de tar del av regeringspartiets programutfästelse ”arbete åt alla”. Hur upplever ungdomarna sin situation, när de hänger på arbetsförmedlingen utan att få ett arbete? Och hur reagerar de? Det går lätt att komma snett i en sådan situation. Det är lätt att finna det hela hopplöst. Därför är det så viktigt att folkpartiets förslag om en ungdomsgaranti förverkligas. Vi är ju också ett stycke på väg. Den statliga sysselsättningsutredningen sluter upp kring folkpartiets tanke i sitt betänkande, och de politiska partiernas företrädare är där ense. Detta är glädjande. Arbetet bestämmer i stor utsträckning hela vår livssituation. Det har att göra med sådana viktiga faktorer som självförtroende, livsinnehåll och livsmening. Men tyvärr är många arbetslösa f. n. Enbart i mitt hemlän, Gävleborgs län, har vi 3 600 arbetslösa. Ytterligare 3 800 har på grund av arbetslöshet hjälp av arbetsmarknadsstyrelsen till omskolning eller i beredskapsarbeten. Många har blivit förtidspensionerade. Framför allt är det de direkt produktiva jobben i jordbruk, skog, industri och byggnadsverksamhet som är för få. Och det är de jobben som minskar. Allt detta visar hur stort behovet är av en annan och bättre näringspolitik, en politik som stimulerar företagsamhet och möjliggör ett bättre utnyttjande av våra stora naturtillgångar och vårt tekniska kunnande. Det är också angeläget att skapa bättre regional balans. Där återstår ännu mycket att göra för att vi skall nå den målsättning som riksdagen har fastslagit. På den punkten hänvisar jag till den debatt som vi förde här i kammaren i går eftermiddag med industriministern. Självfallet är utvecklingen inom näringslivet beroende av hur vi löser utbildningsfrågorna. Jag kan på den punkten hänvisa till vad herr Nordgren här sade för en stund sedan. Mitt i arbetslösheten finner vi hur vissa företag och branscher ropar efter kunniga jobbare. Det är nödvändigt att på ett bättre sätt anpassa utbildningsutbudet till behovet på arbetsmarknaden. Mitt årligen återkommande krav på en förstärkning och förbättring av prognosverksamheten när det gäller utvecklingen inom arbetsmarknaden förtjänar verkligen att tas på allvar. För att kunna anpassa utbildningsmöjligheterna till behovet av utbildning är det nödvändigt att äga så god kännedom om arbetsmarknadens utveckling som möjligt. Eljest famlar man i mörker och det sker misstag efter misstag. Men tillgång till ett arbete — även om det är mycket viktigt — är inte ensamt avgörande. Det är också viktigt att få ett arbete som man trivs med och som man upplever som meningsfullt — ett arbete som engagerar. Ett arbete som känns meningsfullt är varje människas rättighet, sade någon häromdagen, och jag vill instämma i det. Men vi ställer också många andra krav. Arbetet får inte skapa stress och inte på annat sätt vara hälsovådligt. Vi har också lärt oss att förstå arbetsmiljöns betydelse och är beredda att avdela resurser för att skapa goda arbetsmiljöer — liksom vi i övrigt fäster stor vikt vid miljöfrågorna. Arbetsmiljön spelar en central roll för den enskilda människans trygghet på arbetsplatsen. Det är ett stort steg framåt att skyddsombudet fått en starkare ställning. Men det är angeläget att risker för den fysiska och psykiska hälsan ständigt uppmärksammas och avlägsnas. Det är ett allvarligt memento att ohälsa på grund av en otillfredsställande psykisk miljö synes bli allt vanligare. Enligt en uppgift i pressen försöker 20 000 personer varje år ta sitt liv på grund av problem i arbetslivet och 2000 lyckas. Orsakerna kan vara många. Överkrav, dvs. att man ställer för stora krav på sin egen arbetsinsats, eller att arbetsgivaren gör det, är ett allvarligt psykosocialt problem. Understimulans — känslan av att inte utvecklas, att ha ett meningslöst jobb — kan vara lika svår. Det är mycket angeläget att tecken på psykisk ohälsa tas på allvar och att den psykiska hälsovården får tillräckliga resurser. Vi upptäcker mer och mer att välfärd inte bara är en fråga om god ekonomi och många prylar — det är ännu mer en fråga om livskvalitet, livsinnehåll. Det är inte minst fråga om att kunna tillgodogöra sig mänsklig gemenskap och allt det värdefulla, som vi äger i vår natur, vår kultur och vår religion. Människan lever som bekant inte allenast av bröd. Ett människoliv kan vara förunderligt rikt, men det kan spolieras eller bli till en börda. Det finns mycket i vår tillvaro, som kan verka i den riktningen. Det är ingen svårighet att peka på sådant som försämrar våra livsbetingelser och som vi därför måste värja oss emot. Dit hör bl.a. de s.k. bruksgifterna. Hur mycket ont har inte de åstadkommit? Jag tänker särskilt på alkoholen. Det är så sant som det är sagt: Alkoholfrågan är vårt största sociala problem. Alkoholbruket går tyvärr ner i allt lägre åldrar. Stockholms skoldirektion publicerade nyligen en undersökning av Stockholmselevernas alkoholvanor, som visar att antalet elever som varit kraftigt berusade har fördubblats sedan 1967. Vidare har konsumtionen blivit vanligare i de yngre åldrarna. Man startar med mellanöl redan i 11-12-årsåldern för att sedan övergå till starkare drycker. Förra året hade vi en större alkoholkonsumtion i vårt land än någon gång tidigare under 1900-talet. Och ökningen fortsätter med 5—6 9 varje år. Om detta får fortgå har vi i mitten av 1980-talet fått en fördubbling av alkoholkonsumtionen från 7,43 liter hundraprocentig alkohol per invånare förra året till ca 15 liter per invånare. En norsk forskare har visat att en fördubbling av konsumtionen leder till en fyrdubbling av antalet storkonsumenter av alkohol. Vad en sådan utveckling skulle innebära i fråga om fysiskt och psykiskt skadade människor, trasiga hemmiljöer, brustna äktenskap, ökade trafikolyckor och belastning på social och sjukvårdsorganisationen vågar vi knappast tänka Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt på. Alla upplever vi risken av en sådan framtid som skrämmande. Vi förstår också att något måste göras för att bryta denna utveckling. Vi är många som ser oss om för att hitta åtgärder, som kan förhindra en fortsatt ökning av alkoholkonsumtionen och om möjligt tränga den tillbaka. Självfallet behöver vi lagstiftningsåtgärder i linje med vad som föreslås av alkoholpolitiska utredningen och i reservationer till dess betänkande. Jag förutsätter att de flesta av oss förstår, att det behövs krafttag för att komma till rätta med alkoholproblemet. Men till detta får vi återkomma, när propositionen i frågan ligger på vårt bord. Vad vi dessutom kan göra är att stärka de positiva krafterna i samhället. Dit hör inte minst folkrörelserna, som pockar på ökat intresse från den lagstiftande församlingens sida. Men det gäller också att skapa nya attityder. Det måste bli samhällstillvänt, fint, att säga nej till alkohol. Avglorifieringen av alkoholen måste bli mer än vackert tal. Omsorgen om medmänniskan, och jag tänker då särskilt på ungdomen, måste på ett bättre sätt komma till uttryck. De starka får finna sig i restriktioner och ökade bördor för att hjälpa de svaga och dem som råkat illa ut. Samtidigt gäller det att satsa på förebyggande åtgärder. 1968 riktade dåvarande chefen för SÖ, Hans Löwbeer, en utmaning mot de ansvariga i samhället, som jag för min del aldrig kommit förbi. Han påvisade bl.a. att skolans möjlighet att påverka attityder och beteenden hos de unga är beroende av den inställning som samhället i övrigt har, skapar, understöder eller fritt låter komma till uttryck. Varje dag, skrev han, från det eleven har lärt sig läsa och långt innan han uppövat sin förmåga till kritisk och självständig bedömning, utsätts han för ett enormt kraftprov i det här avseendet, när han möts av det av samhället accepterade opinionstrycket. Hans Löwbeer visade på de väldiga summor som satsas på reklam för bruksgifterna, hur psykologiskt utstuderad den reklamen är och hur litet samhället är berett att satsa på upplysning och motreklam. Och han frågade: Bör inte den vuxna generationen, som i allt väsentligt ändå bär ansvaret för den uppkomna situationen, se till att ungdomarna får rimligare chanser genom att utanför skolan få leva och växa upp i ett samhälle som är mindre ensidigt giftvänligt? Jag frågar: Vad blir vårt svar på den utmaningen? Det är unga människors framtid, hälsa och livsinnehåll det gäller. Ett annat svårt problem i det moderna samhället är den stora ökningen av våldsbrotten. Jag skall där inte trötta med några siffror, även om det är siffror som blöder. Kriminologen Leif Lenke har påvisat att den främsta anledningen till våldsbrottsökningen är den kraftiga ökning av den totala alkoholkonsumtionen som inträffade under 1960-talet, främst som en följd av mellanölet. Förändringen i alkoholkonsumtionen, säger han, förklarar faktiskt varje förändring i misshandelsbrottsligheten för hela perioden från 1950 till 1974. Men även om alkoholen är den största boven i det här avseendet, så finns det säkerligen andra orsaker till den ökning av våldsbrotten som är så påtaglig. Jag vill peka på en. Vi alla — och då inte minst våra barn — blir dagligen översköljda av en våg av våld i film, TV och serier av olika slag. Och forskningen har visat att mediavåld blir mönsterbildande, verkar avtrubbande och kan utlösa våldshandlingar. Därför är det angeläget att reducera våldet i TV och andra massmedier. Även här har de vuxna ett stort ansvar. Professor Åke Edfeldt har framhållit att undersökningar visar att allt som kommer in i våra sinnesorgan — det vi hör, ser, känner — stannar kvar i hjärnan hela livet. Det är därför, säger han, ett fruktansvärt ansvar vi tar på oss, när vi öser i människor en massa saker som vi inte vill att de skall ösa ur sig. Men är detta sant — och det lär oss alltså forskningen — så är det också angeläget att vi ”öser in” — för att använda samma uttryck — sådant som vi vill skall stanna kvar och komma till uttryck.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 Men skall dessa värden komma till sin rätt måste vi alla sluta upp bakom dem och inte kasta hela ansvaret på skolan utan gemensamt skapa ett samhälle som slår vakt om dessa värden och förmedlar dem till nästa generation. Och därvid får vi bygga på den grund som evangeliet ger oss. Vi har anledning att söka oss tillbaka till de livsprinciper som det förmedlar till oss. Ordet om kärleken till nästan, om icke-våld, om att bära varandras bördor, om omsorgen om våra medmänniskor behöver ljuda med större kraft. Vi måste gemensamt fortsätta att bygga på den grund som jag här angivit för att skapa ett mänskligare samhälle.

Herr talman! I anslutning till den pågående debatten om regionalpolitiken finns det kanske anledning att erinra om den utveckling som ägde rum i skogslänen under 1950 och 1960-talen. Den stora utflyttning som då skedde uppe i Norrlandslänen berodde i huvudsak på den kraftiga rationaliseringen inom skogsbruket. Det är naturligtvis inte minst mot denna bakgrund som man i dag känner en verklig glädje över att den negativa befolkningsutvecklingen inom stödområdet har vänt.

Vårt samhälle står naturligtvis under en ständig förändring. Vi kan också räkna med att den fortlöpande strukturomvandlingen inom jord och skogsbruk skapar ständiga omställningsproblem. Detta gäller inte minst i jordbruksområdena i Skaraborgs län. Enligt aktuella prognoser rörande <sysselsättningsutvecklingen kommer de utvecklingstendenser som har karakteriserat de olika näringsgrenarnas andelsförändring mellan 1960 och 1970 att ytterligare accentueras fram till 1980. Sålunda kommer jord och skogsbrukets andel i början på 1980-talet att vara ungefär 2,5 gånger så stor som riksandelen. I en framtidsstudie över Skaraborgs län, utförd av en arbetsgrupp inom vägverket, har bl.a. framhållits att länet under de närmaste årtiondena står inför mycket stora förändringar. Enligt studien kommer länet att förlora minst 2400 anställningar inom industrin och minst 6 000 anställningar inom jordbruket. Även om vi kan räkna med nya arbetsuppgifter inom andra områden, t.ex. inom den offentliga sektorn, behövs med säkerhet tusentals nya arbetstillfällen för att om möjligt balansera den väntade minskningen inom jord och skogsbruk samt industri. Tillsammans med mina partivänner på länsbänken har jag vid olika tillfällen föreslagit åtgärder för att möjliggöra en balanserad regional utveckling i Skaraborgs län. Som ett led i en sådan strävan har vi vid årets riksmöte fört fram frågan om en utbyggnad av länets livsmedelsindustri. Vi föreslår i en motion att samhället fortlöpande stöder en utbyggnad av förädlingsindustrin. Om en sådan utveckling kommer till stånd, kan vi få fram en nödvändig tillväxt av arbetstillfällena inom en för länet viktig förädlingsindustri och vidare positivt medverka till en alltmer differentierad jordbruksproduktion. Herr talman! Stora grupper i västregionen — i detta sammanhang menar jag då Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län samt Skaraborgs län — brottas i dag med stora sysselsättningsproblem och känner osäkerhet för framtiden, för den ort och den bygd de bor i samt för sin egen situation. Under de senaste åren har också staten gjort betydande insatser för att sysselsättningen inom varvs och tekoindustrin skall kunna upprätthållas. I Boråsregionen, där textil och beklädnadsindustrier dominerar, har oron inför framtiden i viss mån tilltagit. I Göteborgsregionen är många människor som arbetar inom varvs och glasindustrin oroliga för sina försörjningsmöjligheter under de närmast liggande åren. I Bohuslän har exempelvis problem inom fisket och konservindustrin skapat sociala och ekonomiska svårigheter för många människor. Jag hår under den senaste tiden läst igenom ganska många tidningsklipp från A-pressen i Västsverige, innehållande intervjuer med människor som bor i de mest drabbade kommunerna i västregionen. Här är några exempel: ”Någonting måste göras för att regioner som den här i norra Bohuslän skall kunna garantera människorna sysselsättning”, säger Lisbet Calmer, ordförande i Strömstads arbetarkommun. ”Vi måste skapa en etableringskontroll som styrmedel för att hålla sysselsättningen jämn bland de olika regionerna”, säger hon vidare. ”Det känns meningslöst att jobba efter beskedet om nedläggningen”, säger Lilly Andersson, ABBA-anställd sedan 14 år tillbaka. Med rätta anser Lilly Andersson att ABBA borde kunna skaffa fram en ersättningsindustri till Strömstad. De anställda vid Surte glasbruk anser att om brukets nedläggning, som nu också granskats i en unik forskningsrapport av centrum för tvärvetenskap vid Göteborgs universitet, inte kan förhindras — tyvärr finns det mycket som talar för detta — så måste även PLM ta på sig ansvaret för att skaffa fram en likvärdig ersättningsindustri. Erfarenheten från strukturomvandlingen inom skilda delar av näringslivet, genomförda och aktuella företagsnedläggningar, har väl återigen slagit fast behovet av ökad insyn och inflytande från de anställdas sida i företagen. Det är mot denna bakgrund som jag och mina medmotionärer i en motion har ansett det mycket angeläget att närings och sysselsättningsproblemen utreds. Enligt vår mening bör således regeringen tillsätta en utredning med uppgift att utarbeta förslag till ett utvecklingsprogram för västregionen. Det är också vår uppfattning att det i framtiden kommer att behövas fortsatta statliga stödåtgärder för att möjliggöra en balanserad utveckling i denna region. Till sist vill jag gärna uttala den förhoppningen att regeringen i den kommande regional och sysselsättningspolitiska propositionen kommer att ställa nödvändiga statliga resurser till förfogande för västregionens utveckling.